Herr talman! Jag skall gärna med både Rune Rydén och Anne Wibble diskutera sjukvårdsfrågorna. Vad det handlar om är inte att titta på några delar av en sjukvårdsverksamhet, utan att titta på helheten. Vi kan göra en jämförelse mellan det svenska systemet och det system som finns t.ex. i USA. Titta på folkhälsotillståndet, på kostnaderna, på var sjukvårdsproduktionen konsumeras och på vem som står utanför! Det måste klaras ut vilka som är vinnare och vilka som är förlorare i resp. system. Då finner man mycket snabbt i en diskussion som ger svar på de frågor som Anne Wibble ställer och även på de som Rune Rydén indirekt ställer, nämligen att tillgängligheten är viktig. Det måste finnas en tillgänglighet av hela sortimentet, inte bara av det som är kommersiellt intressant. Jag kan kontra de många frågor som ställts med min fråga: Vilken garanti ställer marknadskrafterna för att även det mycket udda och speciella vårdbehovet tillgodoses till det pris som man har att jämföra med när vården bedrivs i offenlig regi? Enligt mitt sätt att resonera finns här mycket av svaret på den fråga som Anne Wibble ställde om de fördelningspolitiska skälen. Det handlar om tillgänglighet när den behövs och det handlar om den totala kostnaden. Jag skall med intresse föra en diskussion, kanske inte i dag, men senare, om de två system som finns och som exemplifierar de olika lösningarna; den svenska modellen och den modell som finns i USA. Jag vet att det är många som har diskuterat den saken. Men det brukar bli så i slutänden att man konstaterar att vi i Sverige har en bra offentlig vård som man inte skall klanka på. Dessutom skall man akta sig för att driva marknadslösningarna för långt. Ytterst handlar det, som vi har sagt några gånger, om att garantera trygghet och service åt alla, inte bara åt ett fåtal.
Herr talman! Det låter vackert när Per Olof Håkansson talar. Men han lyssnar inte alls på det som sägs, och då tänker jag på det som den ställda frågan gällde. Jag talar inte om ett amerikanskt system. Jag känner inte någon vare sig här i kammaren eller i Sveriges land över huvud taget som förespråkar ett införande av ett amerikanskt system. Vad jag talar om är ett system med samma typ av finansiering som den som vi har i dag. Det gäller alltså en solidarisk finansiering av angelägna sociala tjänsteverksamheter. Det är finansieringssystemet, Per Olof Håkansson, som garanterar att det hela blir rättvist och tillgängligt. Det är finansieringssystemet som garanterar att det inte blir en fördelning efter, som det brukar heta, plånbokens tjocklek t.ex. Med utgångspunkt i det faktum att vi tycker lika i fråga om finansieringen frågade jag: Varför i all sin dar skall produktionen skötas genom kommunala eller statliga monopol? Det är det som är problemet. Per Olof Håkanssons parti har ändå i någon mån lyckats bena ut problematiken i det sammanhanget. Det talas ju ändå om en viss skillnad när det gäller producentrollen och beställarrollen. I viss mån handlar det om samma sak. Men arbetet med detta går väldigt långsamt, och man verkar inte ha uppmärksammat att det faktiskt går att så att säga lägga producentrollen var som helst för att möjliggöra att beställaren har flera alternativ att välja mellan. Garantin ligger alltså i den solidariska finansieringen, och denna har jag icke ifrågasatt. Tvärtom tycker jag att den är oerhört viktig. Vad jag däremot i hög grad ifrågasätter är om man verkligen propagerar för en avveckling av existerande produktionsmonopol. Men kom inte och tala om ett amerikanskt system, för ett sådant vill ingen ha!

Herr talman! Visst behöver vi alla i någon mån sätta oss in i vad saker och ting handlar om. Jag gör gärna min hemläxa. Men då hoppas jag att också mina meddebattörer gör sin hemläxa. Det är faktiskt ganska länge sedan vi i Sverige hade ett produktionsmonopol på sjukvårdsområdet. Där jag bor råder det i dag frihet när det gäller att välja sjukhus. Det finns alltså en konkurrens. Men poängen är att man genom det system som finns har möjlighet att garantera alla typer av sjukvård. Jag hävdar alldeles bestämt att marknadskrafterna aldrig kan garantera samma typ av sjukvård. Då får man koncentrera sig på det som på något sätt är lönsamt. Det som är särskilt besvärligt, kostnadskrävande eller svårt att hantera kommer att försvinna från sortimentet. Min fråga blir: Vem garanterar då den trygghet och den service som alla människor har rätt att kräva?

Herr talman! Det brukar vara möjligt att föra ganska intressanta debatter, där man talar om samma sak. Men det är litet tråkigt att här behöva konstatera att Per Olof Håkansson envisas med att upprepa att den som inte tycker som han förespråkar i stället något slags allmänt nyliberalt system innebärande att det är marknadskrafterna som råder. Den som är fattig kan inte få bra sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg osv. Men har vi inte passerat det stadium där den typen av argument var gångbara? Det här ger en otrevlig försmak av vilken valdiskussionsteknik som kan väntas, men som jag hade hoppats att vi skulle slippa. Men, Per Olof Håkansson, det handlar om helt andra saker. Och det vet Per Olof Håkansson. Jag tror att jag har upprepat tre gånger vad det handlar om. Om vi har ett system med en solidarisk gemensam finansiering -- om nu såväl Per Olof Håkansson och jag som alla andra tycker samma sak är det mycket bra, för då behöver vi inte tvista på den punkten -- varför skall då inte produktionen av så här viktiga tjänster kunna ske i olika alternativa former? Det kan då vara fråga om en produktion i kommunal regi, i landstingets regi, i privat regi, i kooperativ regi osv. Det heter ibland att man inte får tjäna pengar på socialt angelägen prodouktion. Men det är, med förlov sagt, en mycket egendomlig tes. Det innebär på något sätt att den som arbetar med vård, omsorg och utbildning inte skall ha någon lön. Men det är ju på lönen som man lever. Jämför med vad t.ex. en småföretagare skulle göra som har ett privat dagis. Det handlar ju om en ersättning för en arbetsinsats. Den som i dag är anställd får ju lön. Den argumentation som jag här talar om återfinns inte i det betänkande som vi i dag behandlar, och det är i och för sig glädjande. Men jag tycker att det är angeläget att Per Olof Håkansson visar oss att han kan skilja på detta med finansiering och produktion. Om han visar det, skulle det vara ett mycket stort framsteg. Jag tror faktiskt man när det gäller förnyelsearbetet med den sociala tjänstesektorn därmed skulle ta ett betydande steg framåt.

Fru talman! Jag skulle egentligen kunna avstå från att hålla något anförande eftersom Rune Rydén har talat för de fyra reservationer som är gemensamma för folkpartiet liberalerna och moderaterna. Jag skall fatta mig ganska kort. Jag har ändå velat ta det här tillfället i akt för att markera att frågan om upphandlingen och dess bestämmelser faktiskt är en oerhört viktig del av hela avregleringen av den offentliga sektorn och av mycket väsentlig betydelse för att avskaffa de offentliga monopolen. Jag kan också markera att vi, i likhet med vad Rune Rydén sade, tycker att man inte av regionalpolitiska eller industripolitiska skäl skall kunna göra undantag från den viktiga principen om affärsmässighet, vilket faktiskt i alltför hög grad har skett. Vi menar att upphandlingen och dess bestämmelser är nyckeln till att skapa en konkurrens och kostnadspress som vi tror är alldeles nödvändig för att de tjänster som tillhandahålls från kommuner och andra skall kunna ges till befolkningen till rimliga kostnader. För att man skall kunna göra detta måste man, menar vi, ta alla tillfällen i akt för att få till stånd en rimlig jämförelse mellan vad det kostar med kommunal egenregiverksamhet och upphandling med hjälp av entreprenader. Det innebär att vi kan tänka oss att gå så långt att man på försök kan ha en tvingande lagstiftning för några kommunala ansvarsområden, där det alltså sägs att man måste ta in anbud för att få till stånd en rimlig jämförelse. Det här med jämförelsematerial är oerhört viktigt. Det leder mig till den sista gemensamma reservationen på det här området. Den handlar om enhetliga redovisningsprinciper. Man kan ta in anbud och jämföra hur mycket man vill, men om man inte är överens om att räkna kostnaderna på samma sätt kommer man aldrig att kunna avgöra på någon riktigt saklig grund vad som faktiskt är billigast och bäst. Det är därför som reservationen om enhetliga redovisningsprinciper har återkommit i så många betänkanden -- problemet har inte fått en tillfredsställande lösning, även om några små ljuspunkter ibland kan ses. Låt mig slutligen, fru talman, säga att vad jag sagt om upphandling och användning av entreprenader inte bara gäller den typ av lagstiftning som finns beskriven i det här betänkandet och som delvis redovisas i det betänkande från konkurrenskommittén som det här hänvisas till, utan det gäller också en del annan lagstiftning som är nog så viktig att också se över. Jag kan särskilt nämna medbestämmandelagen, som innehåller en möjlighet för fackliga organisationer att i vissa fall faktiskt försvåra och rent av stoppa entreprenadupphandlingar. Den typen av bestämmelser bör givetvis också avskaffas för att möjliggöra entreprenader i betydligt högre grad än i dag. Jag har inte något annat yrkande än det Rune Rydén redan har framfört, nämligen om bifall till reservation 1, men vi står självfallet bakom även de övriga tre reservationer som vi har avgivit.

Fru talman! Offentlig upphandling är ett intressant område. Jag själv har under ett tjugotal år arbetat inom svensk industri och gjort upphandlingar i många olika former. Tanken är naturligtvis att det skall ske under en strikt affärsmässighet. Vi kommer då in på en lång rad olika problem som gör frågan mycket mer komplicerad än, som jag upplever det, t.ex. Rune Rydén och Anne Wibble påstår. När jag var upphandlare var det för mig intressanta att minimera kostnaden över hela den tid som denna produkt, vara eller maskin skulle användas och se till den service och underhåll som kunde erbjudas i olika sammanhang. Detta gör att upphandlingen blir utomordentligt komplicerad. Det är inte alls så fantastiskt enkelt som att säga att det bara är penningbeloppet vid inköpstillfället eller någonting annat enkelt som skall räknas. Affärsmässigheten är något som man i hög grad måste sätta inom citationstecken, och man måste mycket noga tänka igenom vad det innebär. Man kan mycket lätt hamna i en stark ensidighet vid detta betraktande. Om man hade gjort detta under den tid jag arbetade inom industrin hade man fått lov att gå, det kan jag bara lova. Det hade inte gått om man bara tittat på priset. Vi i miljöpartiet tycker att det är mycket viktigt att man arbetar på ett systematiskt och bra sätt, och man måste också på allvar väga in miljöfrågorna. Det går då inte att säga som utskottet gör i betänkandet: ''Gällande bestämmelser för den statliga upphandlingen inrymmer möjligheten'' -- möjligheten -- ''att beakta de olika miljökrav som måste gälla för myndigheternas verksamhet''. I detta fall tänker man kanske enbart på vad den enskilda produkten innebär ur miljösynpunkt. Men det ställer till problem när varan produceras, används och när den slutligen hamnar på soptippen där den ligger och läcker och förgiftar, om den inte kan återanvändas på något sätt. Det är en mycket lång kedja av miljöhänsyn som måste vägas in när man gör en upphandling. Det framgår inte alls klart och tydligt av betänkandet, och det tycker jag är djupt beklagligt. Det visar att ett genomgående miljötänkande på intet sätt har trängt igenom. Det är bara att hoppas att framtiden visar att man kan komma fram på denna väg. Offentlig upphandling, om den sköts rätt, är av allra största betydelse för utvecklingen inom detta område. Om man på detta sätt kan visa framfötterna kommer också det privata näringslivet och industrin att ta efter. De lär sig de också. Detta är ett utomordentligt stort komplex som måste hanteras på ett helt annat sätt än vad som gjorts tidigare. Det är därför som vi reservanter har avgett reservation nr 6, som jag här yrkar bifall till. Jag tycker inte heller att det alltid är så självklart med en enhetlig redovisningsprincip. Det är egentligen ett intrång i den fria näringsverksamheten. Man kan inte springa runt och kräva att människor skall redovisa sina kostnader på ett visst sätt. Det måste finnas en betydande frihet när det gäller hur man räknar sina kostnader och sätter sina priser. Priset är egentligen det som kunden är villig att betala och har många gånger mycket litet att göra med kostnaden att producera varan. Det beror på konkurrensen, och det finns många andra skäl som är avgörande för priset. Det är inte alls självklart att det är kostnaden och kostnadsredovisningen som är avgörande för det pris man får lov att betala. Priset är det man i en konkurrens är villig att betala. Det finns här litet olika principer. Är man intresserad av marknadsekonomi osv. måste man faktiskt tillåta människor att räkna precis hur de vill. Det är lönsamheten i deras verksamhet är som är det viktiga, och den får de sköta själva. Hur de räknar ut saker och ting är deras ensak. Tack för ordet.

Fru talman! I de allra sista meningarna i sitt anförande sade Rune Rydén någonting som jag till fullo vill instämma i. Jag beklagar dem som arbetar med upphandling inom den offentliga verksamheten som inte känner till de exakta kostnaderna. Jag har litet erfarenhet av upphandling i offentlig verksamhet, och jag vet att detta förekommer även om jag själv i min verksamhet har försökt att få sådan kunskap. Jag har å andra sidan erfarenhet från den privata sektorn, vilket Carl Frick också redovisade. Jag har samma minnesbild som han, nämligen att det är oerhört svårt att ta fram vad som är den faktiska kostnaden. Detta är inte så enkelt som man ibland vill göra gällande. När man läser detta betänkande kan man kanske få intrycket att vi är mycket oense. Jag tror att vi när det gäller många avsnitt inom det man kan kalla för kärnområdet egentligen är rätt överens. Vad det handlar om är det tempo med vilket vi skall gå fram. Detta är gamla och för kammaren förhoppningsvis väl kända ting. Så sent som i oktober i fjol var ett motsvarande betänkande föremål för beslut. Låt mig därför mycket kortfattat gå igenom vad det i sak handlar om. När det gäller frågan om en översyn av den gällande upphandlingsordningen pågår ett arbete med detta. Man kan med visst fog påstå att kraven i den delen är tillgodosedda. När det gäller översynen av konkurrensreglerna vid upphandling är det faktiskt inte motiverat av de skäl som anförs att göra en sådan översyn, och jag avvisar alltså detta krav. Gunnar Björk resonerar om behovet av att behålla inhemsk kompetens för att verksamheten skall kunna fungera i vissa lägen. Jag ställer upp på det. Men de krav som förs fram i reservationen och i bakomliggande motioner strider mot internationella överenskommelser. Det blir alltså fråga om man skall bryta mot dessa eller inte. Här har majoriteten intagit ståndpunkten att vi med hänsyn till Sveriges beroende av fri handel inte kan med berått mod bryta mot dessa överenskommelser. Jag beklagar att Gunnar Björk har kommit till en annan ståndpunkt. När det gäller frågan om kommunal upphandling ligger utredningar till grund för det beredningsarbete som nu pågår i regeringskansliet, och det har aviserats en proposition i frågan till nästa år. Det kan vara klokt att avvakta den. Carl Frick resonerar om möjligheten att ta miljöhänsyn och menar att detta skall skrivas in som någon form av villkor för upphandling. Här argumentar han egentligen emot sig själv, eftersom han i andra sammanhang talar om behovet av att kunna göra anpassningar med hänsyn till lokala variationer osv. Majoritetens ståndpunkt är att det inte bara kan tas miljöpolitiska hänsyn utan att sådana också bör tas. När det sedan gäller krav på viss enhetlig redovisning och frågor som är kopplade till detta, pågår ett utvecklingsarbete inom Kommunförbundet. Jag kan förstå att det inte är så enkelt att komma fram till resultat. Å ena sidan har vi skapat en frihet för kommunerna att inom ganska vida ramar organisera sin verksamhet. Det har uppstått en mångfald av olika verksamhetsformer och andra ting som gör att kravet på enhetlighet kanske är ett tekniskt och praktiskt svårt att genomföra om man inte med berått mod vill styra kommunerna ganska hårt. Men å andra sidan är vi överens om att avreglering och frihet är bra. Jag tror att det därför kan vara klokt att avvakta det utvecklingsarbete som pågår i detta avseende bl.a. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 28.
Fru talman! Det var intressant att lyssna till Per Olof Håkanssons anförande. Han konstaterar att skillnaderna inte är så stora mellan våra uppfattningar, och det är i och för sig glädjande om det är på detta sätt. Han sade också att han delade de synpunkter jag framförde i slutet av mitt anförande, nämligen att det inte är så enkelt att beräkna kostnaderna inom t.ex. verksamhet i egen regi, entreprenadverksamhet inom den kommunala sektorn, och offentlig verksamhet inom t.ex. kommuner. Det är helt klart att den kommunala upphandlingen måste förändras och ses över. Per Olof Håkansson säger att en proposition är aviserad om något år. Jag tyder detta som att vi reservanter i praktiken i princip har rätt och att regeringen så att säga kommer att följa i våra spår. Det är också en glädjande upplysning. Det är bara synd att inte utskottsmajoriteten redan nu har haft modet att vandra den vägen som vi har förespråkat. När det sedan gäller den enhetliga redovisningen, är det självfallet med nuvarande organisationsform inom kommunerna inte särskilt lätt med de olika typer av redovisning som finns där stora kommuner har ett system och små kommuner har ett helt annat system. Vi måste försöka få en större enhetlighet när det gäller redovisningen av de olika kostnaderna inom kommunerna. Mycket tyder på att den datorisering som sker av kommunernas redovisning och bokföring kommer att leda till att man lättare än för närvarande kan tillgodogöra sig information om de olika kostnadsslag som kommunerna har och därmed lättare bedöma skillnaden i kostnad för verksamhet i egen regi och verksamhet i entreprenad. Detta är för närvarande, som jag sade i mitt anförande, praktiskt taget omöjligt att göra på ett tillfredsställande sätt. Också detta anser vi reservanter är beklagligt. Om utvecklingen går åt det håll som både Per Olof Håkansson och jag skisserar är det vällovligt. Vi kan då hoppas att våra synpunkter helt har vunnit framsteg inom några års tid.
Fru talman! Jag vill egentligen bara få två saker sagt. Det ena är att det i princip är lika svårt att bedöma verksamhet i egen regi inom den offentliga verksamheten som att bedöma verksamhet i egen regi inom den konkurrenssatta sektorn. Det förekommer också där samma stora svårigheter att göra en korrekt bedömning. Det andra är att de förhoppningar som Rune Rydén har att få rätt eller ha rätt enligt min mening inte är det intressanta. Det intressanta är att tolka vad majoriteten skriver: ''Mycket talar för att någon form av lagreglering kommer att bli aktuell vad gäller den kommunala upphandlingen - - dessa frågor bereds för närvarande av regeringen som ett led i anpassningsarbetet och kommer enligt nuvarande planer att redovisas i en proposition under år 1992''. För att se vem som kommer att ha rätt eller få rätt i den frågan får vi vänta till år 1992.
Fru talman! Jag vill till Per Olof Håkansson säga att det är helt riktigt att svårigheten att bedöma verksamhet i egen regi kan vara lika svår i den privata sektorn som i den offentliga sektorn. Den stora och avgörande skillnaden är att man använder allmänna medel i den offentliga sektorn.

Fru talman! De allmänna aktsamhetsregler som bör gälla när man hanterar pengar finns inte i den konkurrensutsatta sektorn.
Fru talman! Självfallet finns sådana regler också i den konkurrensutsatta sektorn. Företag och organisationer har helt andra incitament när det gäller att se över kostnadsbilden. Inom den offentliga sektorn har man inte haft samma drivkraft eller samma tryck på sig att se över kostnadsbilden och konkurrensen som man har haft och har i den privata sektorn. Det har varit en avgörande faktor till de skillnader i kostnadsbilden som vi kan se i dagsläget.
Fru talman! Jag vet inte vilket underlag som Rune Rydén har för detta sitt påstående. Jag konstaterar bara att den kommunala verksamhet som jag har kommit i kontakt med överensstämmer inte med den bild som Rune Rydén här försöker frammana. Det utesluter inte att Rune Rydén i något fall eller kanske t.o.m. några fall kan ha rätt. Det är möjligt att hans hemkommun har förfarit på det sätt som han beskriver.
Fru talman! Jag förstår att Per Olof Håkansson inte kan tänka sig att detta har inträffat i den kommun som han själv har styrt i många år. Men som han själv sade i sitt anförande finns det flera fall av detta slag som man kan peka på. För att inte förlänga debatten skall jag inte räkna upp den här, men jag vet att Per Olof Håkansson är väl medveten om de exempel jag tänker på.

Fru talman! I Sydafrika ser vi nu en glädjande utveckling i riktning mot demokrati. ANC-ledaren Nelson Mandelas frigivning för ett år sedan var inledningen på en process som nu lett fram till att arbetet med en ny författning påbörjats. Flera rasåtskillnadslagar har redan avskaffats. Vid öppnandet av parlamentet i januari i år lade president de Klerk fram förslag som innebär att apartheidpolitikens hörnstenar försvinner. Härmed avser de lagar som bestämmer var man får bo, vem som får äga jord och till vilken befolkningsgrupp man hänförs vid den klassificering av rastillhörighet som bestämmer ens plats och möjligheter i samhället. Samtidigt lovade han också att alla människor i landet skall få rösträtt. Ett allvarligt problem har varit det ökade våldet mellan olika svarta grupper, främst anhängare till ANC och Inkhata. Sammanlagt har omkring 5 000 människor fallit offer i dessa strider. Mötet mellan ANC-ledaren Nelson Mandela och Inkhatarörelsens Mangosuthu Buthelezi i januari i år samt deras gemensamma deklaration i vilken de manade till fred och försoning mellan de båda rörelserna, ingav hopp. Trots detta fortsätter emellertid våldet mellan och president de Klerk som hölls i förra veckan, försökte man nå enighet i hur man skall komma till rätta med våldet i de svarta förstäderna och därmed undvika ett dödläge i förbättringen av de båda parternas relationer. ANC har tidigare hotat med att avbryta sina förberedande förhandlingar med regeringen om en ny konstitution för Sydafrika, om den inte vidtar åtgärder för att stoppa det politiska våldet. Den tidigare satta tidsfristen har nu förlängts. Som ett erkännande av regeringen de Klerks åtgärder för att avskaffa apartheidsystemet, har EG nu beslutat att avskaffa de handelssanktioner mot Sydafrika som EG själv tidigare beslutat om. Vid de nordiska utrikesministrarnas möte i mars i år beslöts att man skulle avskaffa de särskilda riktlinjer som gällt för beviljande av visum för sydafrikanska medborgare. Utrikesminister Sten Andersson uttalade i februari i år följande: ''Utvecklingen i riktning mot grundläggande förändringar i Sydafrika har nu tagit betydelsefulla steg framåt. Därmed närmar sig den tidpunkt då frågan om våra sanktioner måste tas upp till prövning.'' Utskottet konstaterar i betänkandet att avgörande för om sanktionerna kan tas bort bör vara faktiska och konkreta steg och åtgärder, som är djupgående och oåterkalleliga för avskaffande av apartheidsystemet. Fru talman! Beslut i det sydafrikanska parlamentet under innevarande session om ett totalt upphävande av apartheidsystemet och de lagar det vilar på samt fortsatta framsteg i de samtal som skall leda fram till en demokratisk konstitution, är sådana avgörande steg som enligt vår mening bör leda till ett hävande av de svenska sanktionerna. En stark ekonomisk tillväxt, som kan komma de eftersatta grupperna till del, är nödvändig för att den demokratiska omvandlingen skall kunna ske under fredliga former. De stora steg som nu tas mot ett demokratiskt Sydafrika måste omvärlden uppmuntra och stödja. Utökade handelsförbindelser är ett sätt att göra detta. Vi anser att regeringen mot denna bakgrund bör förbereda ett utvidgat svenskt samarbete med ett framtida demokratiskt Sydafrika. Med detta uttalar jag mitt stöd för reservationen.

Fru talman! I tider när människor lever i en atmosfär av otrygghet och våld är det viktigare än någonsin att stöda kampen för ett demokratiskt Sydafrika. ANC står i dag inför en enorm uppgift att förbättra levnadsvillkoren för folket -- fysisk och psykisk rehabilitering av f.d. politiska fångar, repatriering av återvändande från exil, stöd till hemlösa och arbetslösa -- ett folk som fortfarande lever under apartheid och det lidande det medför. Samtidigt arbetar ANC under stort tryck att bringa regimen till reella förhandlingar för ett totalt avskaffande av apartheid. Så uttalar sig Nelson Efter närmare 80 års kamp inom ANC har man börjat skymta det demokratiska icke-rasistiska Sydafrika. Men än är detta inte uppnått; det är fortfarande långt kvar. Genom att släppa Nelson Mandela fri, lyfta på en del restriktioner osv. har regeringen de Klerk skaffat sig internationell respekt. Det står helt klart. Samtidigt vet vi att många går omkring och tror -- och det deklarerade också Inger Koch -- att det bara är en tidsfråga innan vi har ett demokratiskt och fritt Sydafrika. Jag vill nog säga att denna frigörelseprocess i dag befinner sig i ett mycket kritiskt skede. För ANC är det naturligtvis svårt. Som Nelson Mandela sade i det uttalande som jag citerade så måste ANC ta ett ansvar utan de resurser som man långsiktigt vill bygga upp. Nelson Mandela och ANC förväntas i många stycken lösa Sydafrikas problem. När detta inte går så snabbt som man har hoppats, så vänder man i många fall ANC ryggen, och det är mycket allvarligt. Inger Koch har citerat ur utskottsbetänkande, och även jag vill lyfta fram ett avsnitt ur det. Det Inger februari i år aviserat ett lagförslag om att ta bort det som kallas grundpelarna i apartheid, har vi ännu inte sett någonting av. Det har inte fattats något beslut. Vi känner till de krav som ANC ställde på sin kongress i december om frigivning av alla politiska fångar, om rätt för dem i exil att återvända, om upphävande av repressiva säkerhetslagar och avbrytande av alla politiska rättegångar. Alla dessa krav skulle ha varit uppfyllda den 30 april. Men det finns fortfarande politiska fångar, fortfarande pågår politiska rättegångar, osv. Sedan har relaterat till våldet nya krav ställts av ANC: Förbud mot att bära vapen, avskedande av försvars och polisministrarna, upplösande av de paramilitära styrkorna, förändring av säkerhetsstyrkornas metoder, osv. Detta är krav som inte har uppfyllts. ANC har nu förlängt fristen för regeringen. Det finns alltså mycket som talar för att regeringen saboterar den här processen. Nu har man tillvunnit sig en viss internationell respekt. EG har lyft sanktionerna, och USA diskuterar att lyfta sanktionerna. Men vi har glädjande nog av de nordiska utrikesministrarna fått det klara beskedet att sanktionerna skall vara kvar. De bör vara kvar! Inger Koch talade om våldet. Vi vet att detta främst har politiska orsaker. Det står allt klarare. Våldet riktar sig mot ANC-sympatisörerna, och det är regeringen som drar den politiska nyttan av detta. Vem kan hindra våldet?

Från förra helgens våld hörde vi hur Inkathamedlemmar i vissa fall hade transporterats i polisens lastbilar till de platser där våldet utövades. Man kan också fråga sig vilken roll som Buthelezi och hans Inkatha spelar i den här processen. Vi vet att Buthelezi avlönas av den sydafrikanska staten. Vi vet att rörelsen slåss inte bara för sin existens i hemlandet Bazulu utan också i andra delar av Sydafrika. Vi vet också att Inkatha-krigarna utbildas av sydafrikansk militär. Beväpnade grupper av Inkatha överfaller och mördar ANC anhängare, medan polisen i många fall ser på. Det här är allvarligt, och jag tycker mig kunna se ett mönster i detta. Det gäller att hindra fredsprocessen. Detta innebär också en försvagning av den demokratiska rörelsen, dvs. den som vill ha allmän och lika rösträtt. Den rörelsen vill man försvaga. de Klerk vill punktera ANC före förhandlingarna. Samtidigt vet vi att han behöver ANC som en förhandlingspart, något som har med den internationella trovärdigheten att göra. Det är faktiskt en lång väg kvar att gå, Inger Koch och andra moderater. Jag kan instämma i det som Inger Koch läste upp ur vårt betänkande: ''Avgörande för om sanktionerna kan lyftas bör vara faktiska och konkreta steg och åtgärder, som är djupgående och oåterkalleliga för avskaffande av apartheidsystemet.'' Vad beträffar motiveringen skiljer vi oss, bortsett från den ordning som meningarna kommer i, på en avgörande punkt. Moderaterna nöjer sig nämligen med ''utveckling'' mot demokrati, medan vi i majoriteten vill ha allmän och lika rösträtt i Sydafrika. Nelson Mandela är en av Sydafrikas mest inflytelserika personer i dag men, fru talman, han har inte rösträtt. Han har alltså inte rätt att i ett val ge sin åsikt till känna om utvecklingen i sitt eget land. Det är detta vi i majoriteten gärna vill se att han har, innan vi lyfter sanktionerna. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till både utskottets hemställan och utskottets motivering.
Fru talman! Karl-Erik Svartberg sade att det enda som skiljer oss åt är att vi inte betonar rösträtten lika mycket. Jag vill då erinra om den formulering vi har i vår reservation: ''Utskottet betonar vikten av en utveckling mot ett demokratiskt styrelseskick och en allmän och lika rösträtt.'' Vi anser emellertid inte att den allmänna och lika rösträtten behöver vara fullt ut införd. Den kan vara beslutad i det sydafrikanska parlamentet, men vi anser inte att en fullständig konstitution behöver vara skriven och antagen innan vi häver handelssanktionerna. Jag vill också påminna om den fattigdom och det elände som jag tror att en del av oss har sett i Sydafrika och som har upprört oss väldigt mycket. Det går inte att komma till rätta med fattigdomen och med våldet utan att man får en ekonomisk tillväxt. Sydafrika behöver den ekonomiska tillväxten för att kunna klara ut dessa eländiga förhållanden. De förslag som lades fram av president de Klerk inför det sydafrikanska parlamentet i februari håller på att förberedas och beslut kommer att fattas. Parlamentet är ännu inte upplöst för sommaren. Det är avsikten att man skall anta dessa lagar innan den innevarande parlamentssessionen avslutas.
Fru talman! Det är alltså ''utveckling mot'' ett demokratiskt styrelseskick som moderaterna betonar, medan det vi betonar är det demokratiska styrelseskicket. Vi anser inte att det räcker med en ''utveckling mot'', utan vi betonar vikten av ett demokratiskt styrelseskick och en allmän och lika rösträtt. Detta hänger också samman med ANCs grundläggande krav på en direktval konstituerande församling. Genomförandet av en sådan kräver ju faktiskt en allmän och lika rösträtt. Det våld som förekommer i landet skylls på bristande tillväxt. Det förekommer en tillväxt i De har haft den effekten att tillväxten har blivit mindre. Det finns beräkningar som tyder på att den har blivit bortåt 33 % mindre än den annars skulle ha varit. Detta var avsikten med sanktionerna. Men kom inte och skyll det våld som nu förekommer på en brist på tillväxt i ekonomin. Det är helt andra orsaker, och förklaringarna kan nog hämtas i de Klerks omgivning, åtminstone till en viss del.

Fru talman! Ett av historiens grymmaste, mest förnedrande och inhumana samhällssystem -- apartheidsystemet -- håller äntligen på att rämna. Det finns onekligen vissa tecken på det. Apartheidsystemet kräver dock fortfarande dagligen sina offer i Sydafrika. Via massmedia blir vi ständigt påminda om vardagen i apartheidens Sydafrika med ständiga oroligheter som skördar sina offer -- barn som gamla, kvinnor som män, svarta som vita. Visst är det sant, som utskottet skriver, att situationen i Sydafrika sedan drygt ett år kännetecknas av dramatiska förändringar. President de Klerk för en dialog med den svarta majoriteten. Det är hoppingivande, men presidentens försök till förändringar av apartheidsystemet stöter på motstånd från alla de vita som ser sina privilegier hotade. de Klerks försök till förändringar möter starka motreaktioner. Vita högerextremister sluter sig samman, känner sig hotade och tar till vapen, som det finns gott om i landet. Det är oroväckande när motsättningarna hårdnar och växer, och dialogen inte får någon chans utan vapen talar i stället. Mandelas uppgift är svår, och förväntningarna och kraven på honom är enorma. Vi står samtidigt frågande inför de hatiska striderna mellan ANC-anhängarna och Inkatha-rörelsen. Risken är att maktlösheten sprider sig bland olika stammar och folkgrupper. Bakom våldet döljer sig gamla orättvisor, brist på demokrati och mänskliga rättigheter -- kort sagt: apartheidsystemet. Jag kan inte frigöra mig från tanken att detta välkomnas av stora grupper bland de vita. Till det betänkande vi nu diskuterar har fogats en reservation av moderaterna. En hel del av texten i reservationen återfinns också i utskottets skrivning. Det är två meningar som skiljer sig. En av de skiljaktiga meningarna har i reservationen formuleringen ''att utvecklingen i Sydafrika är av den arten att sanktionerna kan komma att hävas inom en inte alltför avlägsen framtid''. Jag ställer mig tveksam till den formuleringen. Jag skulle naturligtvis önska att så vore fallet, men jag tror inte att det är realistiskt. Det återstår mycket att göra innan vi är framme vid den tidpunkt då vi kan häva sanktionerna, dvs. då vi har en sådan situation i Sydafrika som den här reservationen andas. När jag i början av 60-talet i London på Speaker's corner diskuterade situationen i Sydafrika med en ANC-anhängare inför ett förestående besök som jag skulle göra där, sade denne man, att det inom den närmaste framtiden, kanske inom ett par år, kommer att bli en hel ny situation i Sydafrika och att det skulle bli en blodig uppgörelse. Det är snart 30 år sedan han sade detta. Visst har det hänt mycket under den här tiden och speciellt under det senaste året, men att tro att det inom en inte alltför avlägsen framtid skulle ha blivit en sådan situation att vi nu skulle kunna börja tala om att ompröva sanktionerna mot Sydafrika är inte sannolikt. Jag skulle vilja ställa en fråga till Inger Koch, som står bakom den här reservationen: Vad ligger bakom orden ''inom en inte alltför avlägsen framtid?'' Vilken tidsrymd döljer sig bakom detta? Det kan röra sig om dagar, månader eller år, och det framgår inte riktigt klart vad som menas. Det finns också ett annat problem när det gäller sanktionerna mot Sydafrika, och det är en Walvis Bay, som omslutes av Namibia och som omfattas av sanktionerna. Walvis Bay tillhör ju Sydafrika och är egentligen det enda andningshålet för Namibia och dess kustsjöfart.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

Fru talman! Det är riktigt som Inger Koch säger att stora delar av reservationstexten var vi överens om. Men nu gällde det den första meningen i reservationen om att ''utvecklingen i Sydafrika är av den arten att sanktionerna kan komma att hävas inom en inte alltför avlägsen framtid''. Den var vi inte överens om. Det andra om ''faktiska och konkreta steg och åtgärder, som är djupgående och oåterkalleliga, för avskaffande av apartheidsystemet'', som också står i moderaternas reservation, är detsamma som står i majoritetstexten. Den största delen av reservationstexten är så gott som identisk, även om meningarna är litet omflyttade, med vad utskottsmajoriteten skriver. Jag blir litet förvånad när jag här får höra att det räcker med bara ett beslut. Det betyder alltså att om beslut fattas i Sydafrika under våren i den riktning som Inger Koch talar om, skall vi alltså enligt moderaterna slopa sanktionerna. Är det rätt tolkat? Vi skall alltså slopa sanktionerna oberoende av Sydafrikas situation i övrigt, oberoende av vad som händer i Sydafrika, bara detta beslut har fattats. Jag skulle vilja ha ett klarläggande om moderaterna verkligen menar så.

Fru talman! När jag talar om samtal som skall leda fram till en demokratisk konstitution, menar jag att det i en demokratisk konstitution också ligger respekt för mänskliga rättigheter, för annars vore det inte en demokrati. Det ingår dessutom rösträtt, lika för alla, för annars vore det inte heller en demokrati. Men vi kan inte förstå att det skall vara nödvändigt att ett land skall behöva vara utvecklat till en fullfjädrad demokrati, genomförd i alla delar, innan vi häver sanktionen. Sydafrika behöver en ekonomisk tillväxt. Även jag har mött offren för apartheidpolitiken och det var förskräckligt. Vi säger inte att sanktionerna skall hävas nu, men när lagarna som har reglerat apartheidpolitiken har avskaffats finns det anledning att göra det.

Fru talman! Jag vill återigen erinra om att det inte är ett nytt biståndsland som vi diskuterar. För att man skall kunna ge svenskt bistånd vill vi se en utveckling mot demokrati. Det gäller precis samma sak i det här fallet.
Fru talman! I Sydafrika, med dess utvecklingspotential och dess stora befolkning av vita, är det de vita som under åratal har förtryckt det afrikanska folket och som med vapenmakt har förhindrat det afrikanska folket att nå fram till en utveckling mot en demokrati. Nu är man osäker om hur den vita befolkningen kommer att reagera. Den vita minoriteten har tillgång till stora vapenarsenaler och den har givit de Klerk bekymmer. Risken är stor att reaktionen blir kraftig från den beväpnade vita minoriteten. Den situation som kan uppstå är naturligtvis oerhört vansklig för Sydafrikas utveckling. Att då bara -- som moderaterna förordar -- fatta ett beslut och därmed lätta på trycket utifrån är fel väg att gå. Då kan vi hamna i en situation som gör att vi i stället tar steg tillbaka.

Herr talman! För ungefär ett år sedan debatterade kammaren riktlinjer för regionalpolitiken under 1990-talet. Då lade riksdagen fast ett antal principer för 1990-talets regionalpolitik. Det är klart att den debatt vi kommer att ha här i kammaren i dag kommer att präglas litet av att den tidigare debatten och det som då lades fast också framgent kommer att vara riktlinjer. Då fördes en debatt i hägnet av en högkonjunktur. Under flera år hade vi fått uppleva en osedvanligt lång sådan. Då fördes en diskussion från några om högkonjunktur var till men för den regionala balansen, om högkonjunkturen i själva verket hade ökat de regionala obalanserna och lett till en ökning och förstärkning av koncentrationstendenserna. Omvänt skulle tydligen gälla att det egentligen vore önskvärt med en lågkonjunktur. Då skulle koncentrationstendenserna minska. För dem som drev den linjen måste dagens debatt vara något av en höjdpunkt att få uppleva. I dag har man sett hur den hemmagjorda lågkonjunkturen sprider sig. Det är nu rörligheten minskar och koncentrationstendenserna minskar om man skall följa den argumentering som förra årets debattörer hade. Den långa raden talare som kommer att följa kommer säkert att vittna om de problem som finns ute i olika landsändar och som är ett resultat av den hemmagjorda kostnads och skattekris som socialdemokraterna har lagat till. Jag tror de människorna kommer att vittna om vilka problem olika regioner får känna av just om man har lågkonjunktur, framför allt en lågkonjunktur av den typ som socialdemokratisk politik lett fram till. Med detta vill jag ha sagt, herr talman, att utgångspunkten ändå måste vara att om man skall få en bättre regional balans i detta land måste man ha något att fördela, och man måste ha regioner som kan leva på sina egna meriter. Det behövs tillväxt. Allt resonemang om att en minskad eller obefintlig tillväxt skulle vara till gagn för perifera delar av landet är och förblir en myt. Det är därför vi moderater så intensivt arbetar för att driva en politik som syftar till ökad tillväxt. Det är då vi har förutsättningar för att utveckla olika delar av detta land. Det är också därför vi lägger fram det dokument vi kallar Ny start för Sverige, Europavägens politik, där vi redovisar ett antal saker som vi menar är nödvändiga att genomföra snabbt för att generellt sett få bättre betingelser för tillväxt i detta land. Det är klara signaler om medlemskap i EG. Det är omedelbart sänkta arbetsgivaravgifter -- 4,5 procentenheter -- för att reducera produktionskostnadsnivån i svensk industri. Vi vill ta bort skatten på arbetande kapital, som vi menar är förödande för de mindre och medelstora företagen och som har en klar regionalpolitisk profil. Skatten på arbetande kapital är ett hot mot de välkonsoliderade familjeföretagen. Jag ser att industriministern har kommit till kammaren. Det kan vara intressant att vid ett senare tillfälle, då industriministern eventuellt går in i debatten, få höra hans uppfattning om skatten på arbetande kapital, mot bakgrund av att många småföretag under åren har tvingats sälja sig till större företag. På detta sätt har vitala funktioner koncentrerats till ett fåtal större regioner. Enskilda, små företag har utarmats, och därmed har också bredden i arbetsmarknaden på den lilla orten minskat. Vi moderater menar att det finns många goda motiv -- inte minst regionalpolitiska -- för att ta bort beskattningen på arbetande kapital när det gäller småföretagen, och då inkluderas också arvs och gåvobeskattningen. Det är ett direkt hot mot den regionala utvecklingen att ha den skatten kvar. Det kunde vara intressant att få höra industriministerns kommentar till detta. Om man skall kunna utveckla olika delar av landet -- för vilket småföretagandet och nystartandet av företag har en helt avgörande betydelse -- är det också nödvändigt att se till att få bättre former för riskkapitalförsörjningen. Vi menar att denna riskkapitalförsörjning inte bara skall ske i offentlig regi utan också via privat kapital. Det gäller att via möjlighet till avdrag i deklarationen göra det attraktivt för människor med enskilt kapital att gå in i riskfyllda projekt. Över huvud taget måste man se till att kedjan mellan idé, patent, produkter och riskvilligt kapital som kan finansiera en första produktion fungerar bättre än vad den gör i dag. Vi moderater är helt övertygade om att en kraftfull satsning på riskkapitalförsörjningen i enskild regi är nödvändig framöver. Vi har över huvud taget den uppfattningen att en sänkning av skattetrycket är nödvändig, och vi har lagt fram ett förslag om en sänkning av skattetrycket under en period av fyra--fem år -- från dagens 56 eller 57 % till ca 50 %, en nivå som ju, herr talman, Ingvar Carlsson för något år sedan var alldeles övertygad om var nödvändig att gå ner till för att svensk industri skulle ha en chans att klara sig i framtiden. Det skulle vara intressant att höra om regeringen fortfarande bedömer att en sänkning av skattetrycket till den nivån är nödvändig. Herr talman! Det är naturligt att man kan föra ett resonemang om regionalpolitik på olika nivåer.

Det är då viktigt att det är möjligt att kombinera Europaperspektivet både med det kanske något mindre geografiska perspektivet och med läns och regionperspektivet inom Sverige. Jag är alldeles övertygad om att vi framöver kommer att få se en tyngdpunktsförskjutning i Sverige och även i det framtida EG. Om de nordiska länderna kan komma med i EG tror jag att det blir ganska naturligt att se en utveckling mot en förskjutning norrut i Europa. Om vi dessutom får en rimlig utveckling i de baltiska staterna och i öststaterna, så kommer det att bli en mer markerad förskjutning upp mot Östersjön och norra Europa. Herr talman! Det kan hända att de 77 städerna, den gamla Hansan, i någon form återigen ser dagens ljus någon gång efter sekelskiftet. Jag tror att detta dessutom skulle ha ett stort symbolvärde. Européer som kan sin historia tycker om att anknyta till frågor som har ett symbolvärde. Vi svenskar kanske är litet dåliga på det, men som sanna européer bör vi enligt min mening anknyta till en sådan europeisk tradition. Jag är ganska övertygad om att en sådan tyngdpunktsförskjutning också innebär att Stockholm och Storstockholmsregionen efter sekelskiftet troligtvis relativt sett kommer att minska i betydelse. Jag är ganska övertygad om att Malmö-Lundregionen kommer att spela en viktigare roll på samma sätt som Västsverige, och jag är också ganska övertygad om att även Sydostsverige, med mer normaliserade förbindelser över Östersjön, i framtiden kommer att inta en annan position. Över huvud taget tror jag att vi får se betydligt mer av detta samarbete mellan regionerna i Europa. Vi är i Sverige så väldigt fångna av nationalstatsbegreppet. I europeisk historia är detta emellertid något som tillhör föregående århundrade -- bortsett från de nordiska länderna, som länge har varit nationalstater. Jag tror alltså att regionerna i Europa och även regionerna i Sverige framöver i större utsträckning kommer att kunna utvecklas på sina egna meriter, och det är därför viktigt att man också ger regionerna denna möjlighet. Det finns ett antal faktorer som klart indikerar vad som gör en region framgångsrik och vad som gör att en region framöver kan utvecklas på ett positivt sätt. För oss som lagstiftare är det viktigt att vi, så långt det nu är möjligt genom politiskt beslutsfattande, ger regionerna denna möjlighet till utveckling. Genomgående är goda kommunikationer helt avgörande. Med en framtida avreglering av olika typer av kommunikationer i Europa kommer vi kanske att se ett annat kommunikationsmönster, där man inom Sverige kanske inte alltid kommunicerar via Arlanda utan där man kan tänka sig olika former av flygförbindelser, exempelvis med direktlinjer. Det är alldeles nödvändigt att man bygger upp och bygger ut den kommunikationsstrukturen. Det är också viktigt med en god kompetensnivå, och i det ligger för det första att man har beslutskompetens, att man ute i regionerna får vara med och fatta beslut som rör den egna regionen. Detta stärker regionens identitet, och det skapar en självtillit som enligt min uppfattning är mycket väsentlig. Eftersom det är fråga om en beslutskompetens har vi moderater konsekvent hävdat tanken att beslutskapaciteten skall flyttas ut från centrala ämbetsverk till läns och regionnivå. Det kan diskuteras om länen i framtiden skall se ut som de gör i dag. De nuvarande länsgränserna har ju varit ganska seglivade -- Axel Oxenstierna hade tydligen en vidunderlig förmåga att inse mycket om framtidens problem och även dess möjligheter --, men jag tror att vi i framtiden kan få se andra länsgränser och andra regionindelningar. Det är viktigt att det också blir möjligt att bygga upp kompetensutvecklingen i form av den högre utbildningen, både gymnasieutbildningen och högskoleutbildningen. Det är i detta sammanhang angeläget att även socialdemokraterna ser till att ta fasta på att det här landet håller på att halka efter alltmer i fråga om andelen högskoleutbildade. Socialdemokraterna gör nu små försök att lappa ihop det här eländet, men vi moderater har lagt fram ett betydligt mer ambitiöst förslag om en utökning av antalet högskoleplatser. Inte minst mot bakgrund av det arbetsmarknadsläge vi befinner oss i tror jag, herr talman, att det vore ödesdigert om tusen och åter tusen ungdomar skulle mötas av budskapet att det inte finns några arbeten på marknaden och sedan, när de söker utbildning, skulle få höra att det inte finns några utbildningsplatser för dem vid högskolorna -- och detta trots att de har intresse, fallenhet och önskemål om att få studera. Det skulle vara intressant att även få höra vad socialdemokraterna ger för besked till de ungdomar ute i regionerna som med all sannolikhet med socialdemokraternas utbildnings och dimensioneringspolitik får beskedet att de icke kommer att beredas plats på högskolan. Det är också ett hot mot den regionala utvecklingen och mot ungdomarnas möjligheter att tillsammans vara med och lyfta upp sin region. Om industriministern eller Monica Öhman, som företräder utskottsmajoriteten, skall svara på min fråga, det må ni göra upp sinsemellan. Herr talman! Det är också viktigt att det goda konkurrens och kostnadsläget inte bara bibehålles -- det vore fult och felaktigt att säga att kostnadsläget i dag är gott -- utan att det relativa konkurrensläget ute i regionerna även förbättras. Har man ett attraktivt kostnadsläge i form av lägre skatter, kommunalskatter, avgifter, etc. har man också bättre möjligheter att utvecklas. Det finns många exempel på detta. Det är också viktigt med ett kreativt klimat och med en öppenhet. Bra kulturinstitutioner och en bra och utvecklande högskoleutbildning bidrar mycket aktivt till detta. På samma sätt skapar ett livaktigt företagar och småföretagarklimat en dynamik som är enastående. Det finns platser i Småland som kan nämnas, men speciellt Anderstorp och Gnosjö brukar fungera som någon form av god förebild för vad man kan uppnå med ett kreativt småföretagarklimat. Det finns en otrolig dynamik och utvecklingsvilja, som kan lyfta de orterna i Sverige ur krisen om de bara ges rimliga förutsättningar. Herr talman! Sammantaget är det alltså en viktig uppgift för lagstiftarna och politikerna att så långt det ankommer på oss ge förutsättningar för dessa regioner att utvecklas på ett positivt sätt. Som framgått är det många politikområden som här griper in, långt vid sidan av det som traditionellt kallas för regionalpolitik. Moderaterna talar mycket om Europaperspektivet, om regioner och om kraftcentra, säger många och frågar: Glömmer de då bort det som kanske ligger litet vid sidan av de många kraftfälten, dvs. glömmer de bort landsbygden? Nej, det gör vi inte. Vi tror att landsbygden både i norr och i söder lider utomordentligt allvarligt av den socialdemokratiska politiken med dess förkärlek för uniforma lösningar, storskaliga lösningar och lösningar med en kraftigt centralistisk inriktning. Landsbygden och de många små orterna runt om i landet får icke möjlighet att utvecklas på sina egna meriter och dra nytta av sina speciella tillgångar. Vi tror att man måste radikalt tänka om på den punkten. Det finns många oroande tecken när socialdemokraterna nu vill åsidosätta det livsmedelspolitiska beslut som riksdagen fattade för ett år sedan. Genom ett sänkt gränsskydd äventyrar man utvecklingen på landsbygden. Många upplever detta som ett utomordentligt allvarligt hot. Vi anser att man med ett antal åtgärder, bl.a. på skattepolitikens område, skulle skapa betydligt bättre förutsättningar för landsbygden. Vi moderater anser att en ny regering omedelbart avskaffar skogsvårdsavgiften. Vi anser att det är angeläget att kvittningsrätten återinförs. Vi kan inte gå ut och argumentera och via länsstyrelserna ge projektpengar, herr industriminister, för kombinationssysselsättning och samtidigt låta rådgivarna från länsstyrelsen säga: Ni vet väl att kvittningsrätten har försvunnit, varför ni inte på ett naturligt sätt kan kvitta överskott mot underskott i olika inkomstslag. Kvittningsrättens borttagande är ett direkt hot mot en kombinationssysselsättning på landsbygden. Kvittningsrätten måste återinföras. Vi anser också att reparationsavdragen för mangårdsbyggnader på landsbygden skall återinföras. Vi vill slopa förmögenhetsskatten, och vi vill ha en energibeskattning som gör det möjligt för varje energislag att leva på sina meriter. Vi vill t.ex. införa en koldioxidbeskattning, där biobränslena undantas. Moderaterna samlingspartiets förslag till en energibeskattning är -- och det har vidsordats expertis -- det i särklass mest effektiva för att introducera biobränslena, något som är utomordentligt angeläget för landsbygden. På det sättet får vi ytterligare en satsning på landsbygden, och människorna där får en klar signal om att det här finns möjligheter att inte bara pinas av en centralistisk politik utan också att stimuleras till att utveckla någonting. Detta är tillsammans med en lång rad skattesänkningsförslag moderat politik för landsbygdens utveckling. Vi vill satsa mer på de små vägarna. Moderata samlingspartiet har lagt fram förslag om ökade anslag till enskilda vägar, just för att säkerställa realkapitalet. Vi har ställt frågan: Hur gagnar nuvarande planoch bygglagstiftning landsbygden? Det förekommer på flera håll en diskussion där småkommuner säger: Vi har mängder med förnämlig natur, vi har möjligheter att erbjuda attraktiva tomter nära sjöar, och det finns mängder av människor som vill bosätta sig där, men det går inte. På en avdelning på länsstyrelsen sitter man och planerar för landsbygdens utveckling och ser där alla problemen, medan PBL-lagstiftning och strandskyddslagen lägger hinder i vägen. Det finns inget samband mellan olika politikområden. Vi moderater anser att man här borde kunna tänka sig en betydligt bättre tingens ordning. Oaktat att man för en god allmänpolitik, som kan ha ett större internationellt perspektiv och ett något mindre perspektiv geografiskt sett, är det viktigt att uppmärksamma att det finns ett antal områden i det här landet som har speciella problem, t.ex. inlandet i Norrland, fjällkommunerna och andra områden. Det är klart att man på dessa områden måste kunna sätta in speciella stödåtgärder. För ett år sedan fattade vi beslut om de olika stödåtgärderna. Mot en del av dessa beslut reserverade sig moderata samlingspartiet. Vi föreslog bl.a. en annan konstruktion av lokaliseringsbidraget och förordade i stället ett riskgarantilån. Tillsammans med de båda andra borgerliga partierna hade vi synpunkter på konstruktionen av de sänkta sociala egenavgifterna. Vi ansåg att alla branscher, all ickeoffentlig verksamhet, skulle omfattas. Vi ansåg att detta var ett mer slagkraftigt instrument. Dessa invändningar står kvar i årets betänkande i ett antal moderata reservationer. Jag tänker inte gå in på dessa reservationer i detalj. Vår huvudansats är att man med en generell politik på olika sektorsområden skapar de bästa förutsättningarna för en dynamik och på det sättet ger landsbygden, regionerna, en möjlighet att utvecklas på sina egna meriter. Vi tror att det är den politiken som är den riktiga för framtiden. Det är framför allt en politik som människorna i de olika delarna av landet skulle uppskatta. De har sett tillräckligt av centralstyrd uniform politik. De vill ha mer av lösningar, och de vill att vi politiker skapar goda förutsättningar för kreativiteten. Herr talman! Det har till betänkandet fogats ett antal moderata reservationer. Jag yrkar i dag bifall till reservationerna nr 1 och 7.

Herr talman! Det faktum att regionalpolitiska problem nu är mer sammansatta understryker behovet av att politiken mer måste handla om ''mobilisering'' än traditionell lokaliseringspolitik. Regionalpolitiken måste leda till att miljöer skapas, som kan stimulera kreativitet, enskilda initiativ och lokal mobilisering av resurser. Den tid då huvudinriktningen på regionalpolitiken var att från centralt håll dirigera enheter och företag till områden som drabbats av arbetsmarknadspolitiska problem måste nu i allt väsentligt ligga bakom oss. En förbättrad infrastruktur, framför allt ett bättre vägnät, måste få del av nya och kraftiga investeringar. Men även spårnätet måste upprustas och förbättras. Ett led i detta är att stora ansträngningar görs för att bibehålla inlandsbanan. Det kan väl vara rimligt att just nu här i kammaren meddela att inlandsbanan utifrån regionalpolitiska synpunkter har diskuterats i dagens utskottssammanträde. Arbetsmarknadsutskottet är berett att ta initiativ till att det ges ett penningtillskott som säkrar trafiken över sommaren. Härmed har man vunnit flera fördelar. Förutom att man ger den reguljära trafiken en möjlighet har turistsäsongen ur den här synpunkten räddats. Dessutom har regionalpolitiska motiv kunnat tillgodoses. På det sättet får man ett rimligt rådrum. Hur det skall bli för framtiden måste naturligtvis prövas i särskild ordning. I folkpartiet liberalerna ser vi infrastruktursatsningen som en väldigt viktig sak. Därför har vi lagt fram förslag för riksdagen om en stor satsning över hela 1990-talet. Vi ser satsningen på kommunikationerna som en av regionalpolitikens allra mest strategiska insatser. Ett mångsidigt näringsliv medför minskad känslighet för konjunktursvängningar. De mindre företagens roll måste därför i högre grad beaktas om vi skall kunna föra en framgångsrik regionalpolitik. Vi vet av erfarenhet att viktiga initiativ kommer just från den mindre och medelstora företagsamheten. Nedsättningen av socialavgifter bör enligt vår mening omfatta all icke-offentlig verksamhet. Länsstyrelsernas rätt att prioritera insatser bör ytterligare öka, såsom vi framhåller i en av våra reservationer. En stark decentralisering av besluten till regional nivå med förenklingar av de regionalpolitiska stödformerna ger en hög garanti för en effektiv regionalpolitik. Regionalpolitiken är komplex, och därför vill det till en mycket bred mix, där också andra verksamheter kan ingå. Ett väl fungerande jordbruk är också en förutsättning för en framgångsrik regionalpolitik. Jordbruket har i dag i glesbygden en nyckelroll som bas för kombinationsverksamheten. Om vi kan stärka kombinationsjordbrukens ställning, kan befolkningen få möjligheter att bo kvar. Gårdagens jordbrukspolitiska beslut om satsningen på Norrland är en viktig pusselbit i den levande landsbygd som vi alla eftersträvar. Att också bedriva annan verksamhet vid sidan av jordbruksdriften har varit en klassisk liberal tanke, som bl.a. utmynnat i krav om förbättrade regler för förvärvstillstånd. Norrlandsstödet inom jordbruket är både en jordbrukspolitisk viktig insats och ett led i att bevara vår natur och det öppna landskapet. Skogsnäringen har också stor regionalpolitisk betydelse. Den ger inte bara sysselsättning utan också möjlighet att försörja sig och bo i bygder som för övrigt brottas med svåra avfolkningsproblem. Folkpartiet föreslår att områden där naturskyddsbesluten är särskilt omfattande skall få ett särskilt stöd, även detta för att stimulera kombinationsverksamheter. I svaga regioner har under senare år turismen fått en relativt sett allt större betydelse för sysselsättningen. Näringsexpansionen i glesbygden ger ofta förutsättning för bevarande och utveckling av samhällets infrastruktur. Många små orter har genom kulturaktiviteter fått en plats på kartan. Kulturturism har ett växande intresse. Ur regionalpolitisk synpunkt är ju den omväxlande naturen med bl.a. några av Europas sista vildmarker en stor tillgång. En god miljö är också ett stort kulturvärde. En viktig utgångspunkt är att ta till vara och utnyttja våra möjligheter som turistland till glädje både för turisterna och för regionalt utsatta områden. Herr talman! Jag inledde med att säga att regionalpolitiska problem numera är mer sammansatta. Enbart en god konjunktur räcker inte till för att utjämna de skillnader som leder fram till de regionalpolitiska insatser som behövs. Till detta kommer att regeringen har misslyckats med den s.k. tredje vägens politik. Den negativa trend som vår hemmalagade inflation och svaga tillväxt åstadkommit slår särskilt hårt mot de utsatta regionerna i vårt land. Socialdemokraternas envisa fasthållande vid monopol och koncentration har gett brister också ur jämställdhetssynpunkt. I yrken där kvinnor traditionellt är dominerande sätter en socialistisk monopolsituation stopp för kvinnor i yrkeskarriären. Att bekämpa monopol är att främja jämställdhet. Närhet till kunskapscentra är nödvändig för att företagen skall kunna få personal, vidareutbilda den och följa den tekniska utvecklingen. Detta innebär att särskilt de regionala högskolorna spelar en viktig roll. Att ha ett kunskapscentrum på högskolenivå i sin närhet innebär att fler ungdomar kan stanna i hemlänet för att där få sin utbildning. Det betyder också att möjligheten att få dem att stanna i området när de går in i arbetslivet är klart större än om den regionala högskolan saknades. Sociala avgifter är tyngande för många verksamheter i glesbygd. Vi vill få en branschmässig avgränsning av nedsättningen av socialavgifterna som innebär att den omfattar all privat verksamhet. I samband med fjolårets beslut om en ny stödområdesindelning var vi från folkpartiet liberalernas sida starkt kritiska. Vi underkände det förarbete -- eller skall vi säga brist på förarbete -- som ledde fram till regeringens förslag. Även om utskottet korrigerade förslaget om vilka kommuner som skulle ingå i det nya stödområdet är våra krav på en genomlysning av grunden för stödområdesindelningen fortfarande aktuella. Därför har vi ånyo krävt en översyn av stödområdesindelningen. När det gäller Folkrörelserådets verksamhet anser vi att man bör se över och pröva i vilka former och på vilket sätt det fortsatta arbetet i rådet skall finansieras. Bygdekommittéer och andra lokalt verksamma utvecklingsgrupper, dess arbetsformer och hur stöd skall kunna ges bör övervägas av regeringen, som därför bör återkomma till riksdagen med förslag i ämnet. Folkrörelserådets hittills goda insatser får inte slarvas bort. Det är viktigt att det arbete som har engagerat så många frivilliga krafter i landet kan fullföljas och utvecklas. Från folkpartiets sida har vi bifogat ett särskilt yttrande till betänkandet, där vi har pekat på att regeringen har envisats med att fortsätta att kalla den nya myndigheten för glesbygdsutveckling som är lokaliserad till Östersund för glesbygdsdelegationen. Vi tror nämligen att det är viktigt att man får en namnbeteckning som markerar att det rör sig om en verksamhet med en delvis ny inriktning. Det bör också klart framgå av namnet att det gäller en statlig styrelse med uppgift att verka för glesbygdsutveckling i hela riket. Principiellt är det inte fel att detta handläggs av regeringen, men den valhänthet som detta har handlagts med i kanslihuset är värt ett kritiskt påpekande både i betänkandet och här i dagens debatt. Herr talman! Regionalpolitik är svårt. Det är många komponenter som innebär att många bygder i utgångsläget befinner sig i ett klart underläge. Därför måste regionalpolitiken medföra att skillnader och ojämlika förhållanden utjämnas. Det finns inget globalt facit för en god regionalpolitik. Länder med förhållandevis små avstånd har inte heller lyckats särskilt väl. Skall det bli möjligt att ha likvärdiga förhållanden för arbete, bosättning och tillgång till god miljö kommer det också framgent att behövas rejäla regionalpolitiska insatser. Det krävs såväl pengar som beslut från statsmakten om att ge ramar och förutsättningar. Vi har från folkpartiet liberalerna ofta talat om bärande axlar i ett framgångsrikt regionalpolitiskt arbete. Det är det som ibland har kallats K samhället: kommunikation, kunskap, kultur samt kvinnors möjlighet till arbete. Det krävs en rejäl satsning på infrastrukturen, de regionala högskolorna, kulturen och på att kvinnor skall få en med männen likvärdig möjlighet till arbete och yrkeskarriär -- också i glesbygd. Herr talman! Jag vill med detta ställa mig bakom de reservationer där folkpartiet liberalerna har medverkat och yrka bifall till reservationerna nr 15, 25 och 28 samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr regionalpolitiskt ansvarige minister Molin! Innevarande riksdagsår är det mörkaste i modern tid för frågor som har med regional rättvisa och regional utveckling att göra. Många gånger har det i denna kammare betonats att alla departement måste beakta och arbeta för att utveckla hela landet i sina förslag till riksdagen, dvs. grunden för en riktig riksutveckling har den samlade regeringen. De små regionalpolitiska anslagen har liten betydelse om resten av förslagen går i fel riktning. Vi har i denna kammare hört föregångare till Molin tala om den samordnande statssekreterargruppen. Nu skulle det bli slut på att olika departement lägger fram förslag som går åt fel håll. Vi fick därefter höra att man skulle förstärka den samordnande statssekreterargruppen. Nu skulle saker och ting uträttas. Herr talman! Har denna kammare fått uppleva ett enda steg i riktning mot att vi har haft en statssekreterargrupp som har samordnat till en bättre regional utveckling? Jag har inte sett ett enda förslag tvärtom. Om denna grupp nu har arbetat, så har den i så fall arbetat åt andra hållet. Men jag förutsätter att gruppen inte har arbetat utan att ett antal ministrar i den här regeringen totalt saknar känsla för regional rättvisa. Jag vill fråga industriministern om den här gruppen sammanträder och på vems order den sammanträder. Har den av industriministern fått i uppdrag att koncentrera i stället för att försöka utveckla hela landet? Det är en viktig frågeställning när man ser de praktiska förslagen. Vi har fått många förslag till riksdagen under det här riksdagsåret som går i koncentrerande riktning. Jag skall naturligtvis inte räkna upp alla utan nöja mig med ett par. Jag vill börja med skattereformens finansiering. Vari ligger det kloka i att momsbelägga en turism som gör att vår bytesbalans försämras med 10--12 miljarder kronor och som gör att tusentals servicejobb försvinner? De försvinner i första hand i de regionalt utsatta orterna. Vari ligger det kloka i att lägga på de långa reseavstånden en kostnad på 25 % som gör att det blir dyrare att flyga tur och retur Skellefteå-- Stockholm än Stockholm--New York? Utvecklar det ett rundare Sverige, som socialdemokratin tidigare talade så mycket om? Jag förstår att man nu aldrig nämner ordet när man har den här typen av förslag. Jag har under de senaste åren inte hört någon socialdemokrat prata om ett rundare Sverige. Men det var inne förut. Jag förstår att man inte lägger fram de förslagen. Fick statssekreterargruppen vara med i det samordnande arbetet och komma med regionalpolitiska synpunkter eller fick den inte det? Hade industriministern själv, såsom ansvarig för regionalpolitiken, någon mening om detta som så hårt drabbar de längst bort liggande områdena? I de stora landsbygdsområdena har man låga inkomster. Torsås medelinkomst är bara en tredjedel av medelinkomsten i Danderyd. Där blir det egentligen inga skattesänkningar, och i flertalet små kommuner ser situationen ut som i Torsås. De får tvärtom bära en ovanligt stor del av finansieringen, eftersom det är långt mellan bostad och arbete. Invånarna i dessa kommuner förlorar i köpkraft, medan man har släppt loss mycket ny köpkraft i de områden där köpkraften redan är stor. Detta motverkar naturligtvis flera år av idogt arbete på regionalpolitikens område i ett enda huj. Sedan till Molins egen samordning, nämligen den s.k. tillväxtpropositionen, infrastruktursatsningarna. Den samordningen borde väl Molin ha klarat när han själv var ansvarig. Det syns dock ingenting av att man skulle ha tänkt i regionalpolitisk riktning i den propositionen. Nio tiondelar av landets areal kammar noll. I de områdena finns mycket svaga vägar och broar som behöver EG-anpassas osv. Nu blev det inte riktigt så illa som den regionalpolitiskt ansvarige ministern ville ha det. Socialdemokraterna i trafikutskottet tar upp en del förslag från centerpartiet och rättar till den regionalpolitiskt ansvarige ministerns förslag. Det är väl tur det, men det förslag som riksdagen kommer att få ta ställning till är långt ifrån ett förslag som utvecklar hela Sverige. Nej, tillväxtpropositionen bäddar för missväxt i nio tiondelar av riket om den skulle genomföras. Herr talman! Infrastrukturen -- vägar, järnvägar, tele och datakommunikationer, högre utbildning och forskning, och då inte minst vid de små högskolorna, som talare före mig har berört -- är oerhört viktig när man vill att hela landet skall leva. Jag vill här kort redovisa centerns syn på de infrastrukturfrågor som skall behandlas i olika utskott, framför allt finansutskottet, under kommande budgetår. Men jag vill börja med en annan fråga. Hur ser det i dag ut på arbetslöshetssidan? Jo, vi har 40 kommuner som redan har passerat 5 % öppen arbetslöshet. Dessutom finns det där en hel del människor i arbetsmarknadsåtgärder. Men samtidigt har vi tjugotalet kommuner som ligger på bara ca halv procent arbetslöshet och där vi inte har människor i arbetsmarknadsåtgärder. Det är alltså en väldig obalans när det gäller rätten till arbete runt om i landet. Vi menar för vår del att det är farligt att bedöma allt med utgångspunkt i rikssiffror. Egentligen är det de inomregionala siffrorna som är de riktiga: Hur ser det ut i olika regioner? Efter dem bör man arbeta, såväl i hög som i lågkonjunktur. Vi föreslår nu att 10 miljarder satsas på utbyggd infrastruktur -- 1 miljard för att ge kapitalresurser, för att bygga ut små högskolor och till forskningsresurser. Det är saker och ting som vi kommer att ha stor nytta av framöver -- det är att grundlägga ett framtida välstånd. Vi föreslår att 2 1/2 miljard utöver regeringens förslag satsas på järnvägar. Banverket har objekt för 4 miljarder, som man klarar under den här lågkonjunkturtiden, i områden där det i dag finns ordentligt med ledig kapacitet. Det finns ungefär 500 mil grusvägar som icke håller EG-bärighet. Det finns en massa små broar som inte håller EG-bärighet. Vi föreslår att 6 1/2 miljard satsas på vägar. Det kommer att skapa framtidstro i berörda bygder. Det gör att 20 000 människor kan ha kvar sina ordinarie arbeten, och det är ganska viktigt i dessa tider. I dag har vi mycket ledig entreprenörskapacitet. Jag kan ta mitt eget län som exempel. Där står i dag 600 fordon -- lastbilar och schaktmaskiner -- utan jobb. Det är nästan 50 % av den totala kapaciteten i länet som nu står stilla, utan arbete. Till dessa entreprenörer betalas det i dag ut 200 000 kr. per dag i arbetslöshetsersättning. Själva betalar de 4--6 milj.kr. i ränta på fordon som de inte kan hålla i gång. Många av dem är på väg mot konkurs. Visst måste det vara riktigt att nu sätta i gång en del av den kapaciteten för att se till att vi får EG bärighet också där. Dessa investeringar är samhällsekonomiskt riktiga, även om man inte räknar med att vi nu befinner oss mitt i en arbetslöshetsperiod och en period med ledig kapacitet. Räknar man med det är de utomordentligt lönsamma för samhället. Jag hoppas att det skall gå att få gehör för detta så småningom. Det jag nu berättat gäller Västerbotten. Många län har det på samma sätt. I de flesta län finns det länsdelar som har den här situationen. Herr talman! Vi har lagt fram ett förslag som ger många ordinarie jobb och jobb där de bäst behövs. Det innebär en nödvändig upprustning av infrastruktur till EG-standard, det ger god lönsamhet för samhället och det ger framför allt framtidstro och en god grund framöver. Det är dags för den regionalpolitiskt ansvarige ministern att börja samordna, så att vi får i gång den typen av verksamhet i riket. Den tredje fråga jag vill beröra är den jordbruksomställning som nu skall ske och som både Elver Jonsson och Anders Högmark var inne på. I den ligger också att jordförvärvslagen skall ändras och gränsskyddet sänkas. Ändringen av jordförvärvslagen kommer att innebära att en massa kapitalstarkt folk, som inte har intresse av landsbygdsutveckling, köper upp marken för att jaga där någon vecka per år. Det strider till hundra procent mot vad samtliga partier pratade om när det gällde Landsbygd 90, Hela landet skall leva. Jag läste en artikel av den kände socialdemokratiske debattören och miljömänniskan Stefan Edman om gränsskyddet. Han sade där: Just nu sviker regeringen bönderna på ett sätt som borde uppröra varenda människa i landet. Det här är inget särintresse, säger han vidare, det här är en fråga som angår oss alla. Sedan citerar han Mats Hellström, som har sagt att sänkningen av gränsskyddet inte sänker bondens pris. Denne fromme man, Stefan Edman, säger: Det är en förljugen provokation, ett svek. Han beskriver sedan vad som händer när Sverige ensamt sänker sitt gränsskydd för att vi i stället skall få in mat som produceras med metoder som är förbjudna här, med hormoner, med massor av bekämpningsmedel, med mycket svagt djurskydd och med svagt miljöskydd. Han säger att det syftar till att lägga igen mödosamt uppodlad, frisk, bördig åkerjord. Jag anser mig ha många goda vänner, och en är Elver Jonsson. Jag vet att han har stark känsla för landsbygd och mindre gårdar i Dalsland och att han över huvud taget har en mycket stark rättvisekänsla. Från regionalpolitiska utgångspunkter -- på samma sätt som vi i dag har klarat inlandsbanans sommartrafik -- ber jag folkpartiets främste regionalpolitiske talesman: Tala med de ekonomer ni har centralt, så att de förstår att det här är en katastrof för landsbygden och för redan hårt pressade bönder. Det rör sig om att rasera tusentals gårdar i en situation när det inte bör ske och när de har det tillräckligt svårt ändå. Tänk rätt, tänk regionalpolitiskt, tala med dem som har uttalat sig! Moderaterna var på väg, men de har ändrat sig, och det var klokt. Herr talman! Listan över aktuella regionalpolitiska frågor kan göras väldigt lång -- jag tänker på Öresundsbron, inlandsbanan, osv. Jag vill bara sammanfatta att regeringens förslag från olika departement sammantagna har lett till att vi just nu upplever det mörkaste året i modern tid när det gäller regional utveckling. Jag skall beröra några reservationer, först om länsanslaget. Till mina borgerliga halvbröder och halvsystrar vill jag säga: I fjol var vi här i kammaren eniga om ett regionalpolitiskt anslag på 1 050 miljoner. Jag har läst vad ni sade i fjol. Ni var välgörande offensiva. Nivån 978 milj.kr. var i fjol alldeles för låg. Sedan dess har vi haft en prisutveckling innebärande en höjning med 10 %. Industriministern har lagt fram förslag om att man i länsstyrelserna skall få fatta beslut om större projekt. Det är ett riktigt förslag, men pengarna till de stora projekten skall då framöver tas från länsanslagen. Det urholkar länsanslagen med ytterligare 10 procentenheter. I fjol och i år har pengarna tagits från centrala anslag. Med den här minskningen till 978 milj.kr. innebär det tyvärr att moderaterna och folkpartiet hjälper socialdemokratin med att i en situation av lågkonjunktur, minska länsanslaget med cirka en tredjedel. Det är vad de tre sakerna sammantaget innebär. Självklart är det här inte bra. Jag har naturligtvis, i sedvanlig ordning, försökt att förhandla litet grand, Lars Ulander. Jag upptäckte emellertid att jag mötte den nya m-fp-alliansen. Det var så att säga beslutat uppifrån och förhandlingsmöjligheterna fanns inte. Jag vill varna för att använda alliansen till att bekämpa centerpartiet i vår kamp för regional rättvisa. När det nu är sagt kanske vi kan se fram emot ett bättre samarbete efter valet. Jag vill också beröra vårt förslag om att avskriva studielånen när det gäller personer som bor i de värst utsatta bygderna. Det kommer att betyda mycket för att man skall kunna få tag i bra arbetskraft. Den temporära avskrivningen skulle gälla under den tid vederbörande arbetar där, inte sedan man flyttat därifrån. Jag vill också ta upp frågan om resursområden. Dessa områden, som råkar ut för stämpeln stödområde, tillhör de delar av landet som har de mesta resurserna. Från dessa områden tillförs vårt land enorma resurser till det gemensamma folkhushållet, i form av vattenkraft, av skogar och skogsindustri, av duktig arbetskraft, osv. Därför tycker vi att man skall kalla områdena resursområden. Jag tog upp den här frågan om vattenkraften.

Det här förslaget bemöttes enormt positivt i remissinstanserna. Herr industriministern satt ordförande för en utredningsgrupp i LO. Klok och förståndig som han var, uttalade han för LOs räkning att det var ganska självklart att vi skulle ha återbäring på vattenkraften på det sätt som den regionalpolitiska utredningen hade föreslagit. Nu har det gått så pass lång tid med Molin som industriminister att jag måste konstatera att denne kloke karl i LO tyvärr inte kan anses lika duktig som industriminister som han var i LO -- åtminstone inte i den här frågan. Jag vill fråga industriministern: Är det inte dags nu att till dessa utsatta områden ge denna återbäring? Är det inte dags att följa upp den gamla linje som Rune Molin stod för? Det finns ju ett brett stöd för det i denna kammare. Såvitt jag vet är varenda en som sitter i denna kammare beredd att ställa upp, för de har ställt upp förut. Vad som fattas är att Molin griper pennan och skriver under ett litet förslag. Det behöver inte vara många sidor för att vi skall kunna acceptera det. Sådana här förslag leder ju till att man får mindre av bidrag. Jag förespråkar en politik med generella åtgärder, mindre detaljstyrning, mindre bidrag. En rätt fördelad statsbudget gör i princip regionalpolitiken överflödig. Det är dit vi från centerpartiet vill nå. Tack så mycket!

Herr talman! Det finns ju förfärligt många reservationer fogade till detta betänkande, Elver Jonsson. Jag berörde en som vi gemensamt brukar stå bakom, nämligen den som handlar om läsanslaget. Det är för att det inte gick att hålla ihop och för att man möttes av att det hela bestämdes uppifrån som jag är litet besviken. Vi hade anpassat våra förslag -- 1 300 milj.kr. till länsanslaget och 350 milj.kr. till landsbygdsutvecklingen, något som Kersti Johansson kommer att ta upp -- till en nivå som vi ansåg vara möjlig för en bred uppgörelse. Jag vet ju att Elver Jonsson inte kan så mycket om hälso och sjukvård. Älvsborgs läns landsting har en förfärligt dålig ekonomi. Om det inte hade skett en omfördelning enligt Dagmarreformen, hade Älvsborgs läns landsting haft 500 milj.kr. mindre i kassan varje år. Dagmarreformen har faktiskt haft stor regionalpolitisk och hälso och sjukvårdspolitisk betydelse, Elver Jonsson. Nu har Dagmarreformen spelat ut sin roll. Målet att jämna ut mellan regionerna har uppnåtts. Såvitt jag förstår är alla här i kammaren ganska glada i dag för att det har blivit större rättvisa. Jag tar mig friheten att anföra vad Charlotte Branting sade i fjol. Hon var inte nöjd med 1 050 milj.kr., utan hon sade att från folkpartiets sida såg man detta som en alltför blygsam ökning. Men det gick inte att få med moderaterna på en ytterligare ökning. Om Elver Jonsson är så ärlig och rättfram som han brukar, förstår han nog att jag känner en viss besvikelse. Personligen behöver jag inte känna så stor besvikelse, utan det är ju regionerna som får minskat anslag -- ett anslag som innebär att köpkraften minskar med en tredjedel. Det är naturligtvis regionerna som har anledning att känna den största besvikelsen.
Herr talman! Som den mittenpolitiske talesman jag ofta är skall jag inte sätta i gång någon träta, utan jag vill avsluta diskussionen stillsamt med att säga att också jag, precis som Börje Hörnlund, känner besvikelse. Jag är t.ex. besviken över att Börje Hörnlund inte vill ställa sig bakom vår reservation till mom. 47, där vi säger att det är viktigt med speciella regionalpolitiska insatser inom ramen för infrastruktursatsningarna och att dessa satsningar bör göras i områden där naturskyddsbesluten är särskilt omfattande. Detta gäller t.ex. Börje Hörnlunds eget hemlän, men det kommer Ulla Orring senare att tala om. Herr talman! Jag är tacksam för att en av Dagmarreformens konstruktörer, Börje Hörnlund, anser att Dagmarreformen har spelat ut sin roll. Han trodde t.o.m. att vi alla är glada för det. Jag instämmer och konstaterar att Dagmarreformen gav inget tillskott av läkare till Dalsland.
Herr talman! Det var ju illa att vi skulle komma in i en hälso och sjukvårdsdebatt, men det är också en viktig del i regionalpolitiken. Norrbotten och Dalarna har Dagmarreformen medfört en omfördelning i storleksordningen 3--4 miljarder kronor. Det är en förfärligt stor summa. Om inte Dagmarreformen hade genomförts, skulle Älvsborgs läns landsting inte haft råd med de läkare och sjuksköterskor som man i dag har. Landstingets budget hade varit mycket mindre. Det var det som var finessen med Dagmarreformen. Att det sedan är svårt att lösa läkarfördelningsfrågan är jag medveten om.

Herr talman! Det var ju intressant att få lyssna till en sjukvårdspolitisk debatt under den regionalpolitiska debatten. Alla nya grepp är intressanta. Jag skall inte blanda mig i denna sjukvårdsdebatt av den enkla anledningen att jag inte är så kunnig. Herr talman! Näringslivets och ekonomins utveckling har ställt även regionalpolitiken i en ny situation. Internationaliseringen av kapitalet har krafigt skärpt också geografisk koncentration. Sverige, har klart fått ett försämrat utgångsläge. Den ekonomiska och mänskliga utvecklingspotential som finns i dessa omården har på så sätt minskats. Regionalpolitiken måste därför föras upp på en kvalitativ ny nivå. De styrande inslagen måste förstärkas. Större samhällsinvesteringar måste göras. Fondsystem och statliga företag måste spela en offensiv och ledande roll. Mer av helhetssyn och systemtänkande måste prägla regionalpolitiken. Det handlar här inte bara -- eller ens huvudsakligen -- om att locka företag eller stimulera näringsliv. Det handlar om att göra regionerna till sinsemellan likvärdiga, allsidiga fungerande enheter och om den samlande levnadsmiljön för människor. Regionala kriser och regional eftersatthet har blivit allt vanligare, vilket alltid innebär en samhällelig förlust i form av outnyttjad ekonomisk och mänsklig kapacitet. Eftersom tendensen till regionala klyftor och hämmande av vissa regioners möjliga utveckling är ett genomgående förhärskande drag i det ekonomiska systemet, kan detta system neutraliseras bara med ett motsvarande mått av riktade och styrande åtgärder. Här måste en förändring ske. Det regionalpolitiska målet -- likställdhet och likvärdighet -- måste vara riktgivande inom alla samhällssektorer. Det innebär en brytning med den kortsiktiga marknads och anpassningsprincipen inom de statliga verken och andra offentliga verksamheter. Investeringar och drift inom järnvägs-, väg och telesektorerna kan inte längre passivt följa ett framskrivet mönster, där förutsättningen är en fortlöpande koncentration till södra Sverige och redan överhettade områden. Den långsiktiga inriktningen måste i stället vara att bygga ut infrastrukturen i de eftersatta regionerna med utgångspunkt från deras framtida likvärdighet med andra delar av landet. Det innebär en förskjutning i förhållande till nuvarande investeringsmönster. Det betyder också ett övergivande av det sektorstänkande och den fragmentisering som i dag präglar den offentliga sektorn. Om varje särskild del av infrastrukturen och de offentliga investeringarna skall motivera sin existens med en intern, s.k. affärsmässig, lönsamhet blir hela strukturen sned. Nytta och lönsamhet för denna typ av investeringar avgörs främst av deras externa effekter, dvs. deras förmåga att ge bidrag till en helhetsutveckling. Detta bör vara en grundläggande utgångspunkt när det gäller resurser och den bör återspeglas i en samordnad strävan att skapa en infrastruktur på jämställd nivå i alla regioner. Ett av de allvarligaste problemen är att det är kvinnor och ungdomar som flyttar först. Den hittills förda regionalpolitiken har inte skapat förutsättningar för kvinnor att stanna kvar i deras hembygder. De statliga företagen måste få en större plats i regionalpolitiken. En översikt av de största privatföretagens lokaliseringar i landet visar med skärpa hur centrerade de är till landets södra delar. Detta är ingen ny företeelse, men det accentueras numera alltmer genom förväntningarna om EG anslutning och genom internationalisering av investeringarna. En allt större transnationalisering medför större regional obalans. Den ekonomiska tillväxt som har skett och som haft sin tyngdpunkt till redan heta områden i vårt land har naturligtvis också berört mer utsatta regioner. Denna tillväxt kan dock inte lösa den regionala obalansen på sikt, lika litet som näringslivets ökade intresse för utlandsinvesteringar innebär någon som helst lösning vad gäller den bristande investeringsviljan inom landet. Omedelbara insatser skulle få stor regionalpolitisk betydelse och ha en energi och resursbevarande inriktning. Exempel på sådana satsningar är program för utveckling av förnybara energislag. Men då kan man inte göra som regeringen, nämligen att momsbelägga inhemska energislag. En ökad förädling av landets råvaror, t.ex. inom sågverksindustrin, som är geografiskt spridd över hela landet, är också av största betydelse. Sverige är ett land med stora regionala skillnader. De internationella och infrastrukturella skillnaderna kan inte utjämnas eller minskas bara genom en koncentration av regionalpolitiken till företagsstimulanser eller glesbygdshjälp. Vi anser att det nu är dags att på allvar ta itu med de regionalpolitiska frågorna. För att lyckas med det krävs bl.a. omfattande satsningar på infrastrukturen, dvs. kommunikationer, transporter, tele, post, skola, vård och omsorg, styrning av investeringar, decentraliserade och samhällsfinansierade högskolor, forskning och utveckling, satsningar på jobb för kvinnor och ungdomar, satsningar på kultur och vuxenutbildning. Allt detta bygger på temat att man skall flytta kapital, kunskap, information och arbetsplatser i stället för att flytta människor. Även statlia företag skulle genom ett ökat ansvarstagande för samhällsekonomin kunna få betydelse för utsatta regioner. Samhällsföretag, löntagarfonder, etc. bör ges möjligheter att på ett mera långsiktigt och samhällsekonomiskt riktigt sätt medverka i den regionalpolitiska utvecklingen. Län och kommuner som har haft problem under 80 talet har fortfarande problem med undersysselsatta, och de har en ålderspyramid med allt fler äldre, som på sikt kommer att kräva både vård och omsorg, och detta med all rätt. För att klara detta måste de få hjälp om inte dessa kommuners möjligheter till överlevnad skall slås sönder. Bland det viktigaste för dessa kommuner är att de får sådan hjälp att de kan bromsa upp utflyttningen av ungdomar och skapa nya arbetstillfällen så att möjligheter ges till återinflyttning. Den allmänna politik som regeringen har fört har varit en eftergiftspolitik gentemot storkapitalets strukturplaner. Alternativa perspektiv för industrin har saknats. Följaktligen har regionalpolitiken under lång tid varit verkningslös. Någon övergripande strategi för utvecklingen har nämligen inte funnits. Man har hoppats på den allmänna tillväxten. Statliga etableringar lyser fortfarande med sin frånvaro. Sammanfattningsvis kan jag säga att passiviteten på statlig nivå har varit påfallande. Det mest positiva är kommunernas egna försök till samarbete och utveckling, men även där har egenintresset kunnat skönjas, vilket naturligtvis försvårar ett gemensamt och enhetligt uppträdande. Nu när den ekonomiska tvångströjan har dragits över kommunerna och landstingen kommer det att innebära att samhällsservicen kommer att svikta. Trots en oerhörd vinstutveckling inom landets näringsliv under de gångna åren har medel saknats för en rejäl utbyggnad av barnomsorg, kollektivtrafik och annan samhällsservice som kan främja utvecklingen. Den offentliga sektorns relativa stagnation innebär också att arbetsmarknaden för många kvinnor sviktar. Man kan tala varmt om förändringar av kvinno och mansdominerade yrken, men hittills är det ett faktum att kvinnor finns i den offentliga sektorn. En pressad och minskad offentlig sektor kommer att slå hårt mot kvinnorna. Det krävs av ovan redovisade skäl mer än enbart tilltro till självuppfyllande förväntningar. Framtida strukturkriser måste mötas i förtid genom åtgärder. Ägarnas oinskränkta rätt att placera sina investeringar utomlands eller i ''heta'' områden måste inskränkas. Samhällsekonomiska, ekologiska och humanistiska skäl talar mot fortsatt koncentration av produktion och ägande. Den inhemska produktionen och den inhemska marknaden måste få större tyngd i den ekonomiska politiken. EG-fixeringen måste brytas. Infrastrukturen och en allsidig utbildning fri från företagsstyrning måste främjas. Utredandet, som vi är specialister på i det här landet, måste också leda till igångsättande av planer för exempelvis infrastruktursatsningar. Man kan göra en jämförelse mellan detta utredande och en sjuk person som kommer till lasarettet och blir röntgad tio gånger utan att bli opererad. Så får det inte vara. Nödvändiga samhällssatsningar måste på ett effektivare sätt komma i gång. Herr talman! När det gäller länsanslagens storlek delar jag Börje Hörnlunds uppfattning. Jag tycker att den prutning som föreslås i betänkandet är olycklig, och jag beklagar att enighet inte har kunnat uppnås. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 3, 12 och 53.

Herr talman! Jag tänker ge en bakgrund till miljöpartiets allmänna regionalpolitiska inriktning. Senare kommer en kollega till mig att komplettera detta. Är det någon skillnad mellan regionalpolitik och glesbygdspolitik? En bekant till mig tyckte att det verkade så. Regionalpolitik handlar om stödområden och ett flyttande av pjäser i form av statliga verk och industrier eller hopslående av smågårdar till större, medan glesbygdspolitik är att se till att glesbygden får sin rättmätiga del av kakan för sin och landets överlevnad. Det borde inte vara någon skillnad mellan de båda formerna. Det är självklart att ett land är beroende av alla sina delar och att alla delar där människor valt att bo och kunnat få sin utkomst skall kunna fortleva. Visst förändras samhället -- på gott och ont -- men det ligger i myndigheternas händer att se till att ingen del utsätts för dödande övergrepp så länge det finns människor som vill bo kvar där, kanske under mycket enkla men självvalda förhållanden. Vår största resurs är ju människorna, även de små. Yvonne Hirdman har skrivit en bok med titeln Att ligga livet till rätta. Den handlar inte om förhållandet mellan stad och land men om vad som hände med människorna i det lilla livet, i hemmet, när Sverige blev en experimentverkstad för de sociala ingenjörerna. Men visst går det att tillämpa den här lånade texten också på de små människorna i de glesast befolkade delarna av vårt land. Yvonne Hirdman skriver följande: ''När människor skall ordnas in under normer och föreställningar om 'hur det skall vara' kan det förnedra. När politiken breds ut över tidigare mörka områden -- över privatlivet, i relationerna mellan kvinnor och män, mellan föräldrar och barn, finns det risk för övergrepp. När innehållet i vardagen förvandlas finns det risk för övergrepp. Och det gäller också de helt oavsedda konsekvenserna av det goda samhällets 'gåvor', som förvandlar medborgare till barn, klienter, 'brukare'. Det handlar med andra ord om synen på människor -- ovanifrån och neråt. Det handlar om tillrättaläggandets ganska tydliga budskap till människor. Att inget folk gjorde var bra och de borde göra allt annorlunda.'' Hård kuling blåser över världen. Slutna system öppnas, rigida regeringar ramlar. Feodala och koloniala välden tynar bort när människorna själva kan läsa och skaffa sig kunskap. Med de snabba och moderna kommunikationerna omöjliggörs slutna system, och rigida regeringar störtas. Människor vill ta eget ansvar. Det är positivt för samhället och för människorna, men inte för envåldshärskarna. Gräsrötter är svåra att styra. Den hårda kulingen har vi inte behövt känna av här i Sverige, men nog blåser det i alla fall. Och gräsrötterna gör sig hörda. De kräver att hela Sverige skall leva, de vill ta sitt liv och sin försörjning i egna händer. De vill inte vara beroende av underhåll, de är inte ''människor som blivit över'' i ett ''stödområde''. Vad är ett stödområde om inte staden, som i dag kräver underhåll i form av energi och råvaror och människor från landsbygden. Vårt språkbruk är förledande och förblindande. En ny utflyttningsvåg från storstäderna rullar fram. Nu kan vi ju ofta -- tack vare bl.a. datorerna -- arbeta på distans och välja att bo där den friskaste luften och det minst nedsmutsade vattnet finns. Vi kan starta försök med grannskap, småsamhällen med arbetsplatser, bostäder och centrumfunktioner, både gamla sådana och nya, som hyrbils och samåkningssystem och samköp -- för att minska sårbarhet och främlingskap och främja ekologiskt tänkande och handlande. Allt detta kräver naturligtvis en ny regionalpolitik, som försöker skapa balans mellan stad och land och avskaffar fuskbegrepp som ''stödområde''. Centern föreslår ju bl.a. att man skall kalla stödområdena för resursområden, men jag tycker att vi skall ha det som en utmaning och ett mål att kunna kalla områdena för resursområden, ge dem deras resurser tillbaka. Nu tänker jag gå tillbaka till ett gammalt ärende för att ytterligare poängtera vår riktning i det nya samhället. Det fanns våren 1990 en proposition om regionalpolitiska insatser i Blekinge län. Det är ett vackert län, som av Selma Lagerlöf beskrevs som de tre trappstegen. I söder kust och skärgård, norr därom den vackra och rika trädgården och längst i norr, mot Smålandsgränsen, trollskog och morän, väldiga mossiga stenar, en omväxlande och spännande vildmark. Vackert är det fortfarande, omväxlande och rikt är det fortfarande, men tyvärr sönderskuret av breda vägar och en förfallen järnväg. En av länets största sevärdheter är fågellokalen vid Torhamns udde, där den befjädrade luftfarten är fullt jämförbar med den vid Ölands södra udde. Där har nu militären ensamrätt i form av ett skjutfält. Men miljöpartiet i Blekinge slåss på de yttersta barrikaderna för fåglarnas och naturvännernas miljö. Karlskrona. Verksamheten gäller montering av bensinmotorer. Som jag ser det kräver det transport av färdiga delar till företaget och transport därifrån av de färdiga bilarna, detta i en tid när vi vet att vi bör minska transporterna och satsa på alternativ till bensindrift, och när vi vet att det finns alternativ. Sedan blev det så, att man aldrig började med monteringen av bensinmotorer. Man skulle i stället börja montera flygplansvingar. Jag vet inte om det är bättre. Nu finns det också andra planer där nere, eftersom det fortfarande finns pengar som är fria. Alternativ produktion pågår. Samtidigt sägs det uttryckligen i propositionen att en av orsakerna till att utvecklingen i Blekinge län har varit så ogynnsam är att den olyckliga ''industristrukturen i länet, med ett fåtal stora och för sysselsättningen dominerande företag, har gjort arbetsmarknaden sårbar både för konjunktur och strukturförändringar''. Förslaget om stöd till GM Saab-Scania är verkligen att gå på i ullstrumporna och göra ont värre. Vi föreslår i stället satsning på företag inom energisektorn för projekt som gäller energihushållning och förnybar energi. Ja, den här Blekingepropositionen är ju ett exempel på hur vi försöker styra in i det nya samhället, där det svenska u-landet -- glesbygd och stödområden -- har fått tillbaka sin självständighet och styrka och där stad och landsbygd balanserar varandra. Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva gav uttryck åt den opinion som vuxit sig stark under landsbygdskampanjen. Så här står det i kallelsen: ''Kampanjens resultat kan ses som inkörsporten till en ny regionalpolitik, där landsbygden måste bli en viktig del. Landsbygdens utveckling kräver en samlad strategi och ett samlat politiskt ansvar. Den kräver samverkan, samordning, decentralisering och en ny helhetssyn. Om vår demokratiska process inte förmår kanalisera landsbygdens människors engagemang och idéer och hjälpa till att omsätta dessa i praktisk handling, kan förtroendet för demokratin urholkas och utvecklingsarbetet bromsas.'' I våra motioner har detta varit grunden, och vi har försökt påverka de små stegen i den riktningen. Det finns ett koncentrationsfenomen, som vi kan observera i all samhällstillväxt. Det var väl det som Börje Hörnlund berörde när han sade att det runda Sverige inte längre var inne. Sverige har dragits ned mot Europa. Tillväxten sker inte jämnt utspridd utan genom sammandragningsspasmer, som intill en viss gräns är av godo. Många mänskliga och värdefulla aktiviteter kräver ett visst befolkningsunderlag för att kunna leva en längre tid och kanske utvecklas vidare. Men tillväxten har sitt pris och sina gränser. Både pris och gränser kan diskuteras i det oändliga, eftersom diskussionen förs utifrån helt skilda värderingar, olika kunskapsfond och från den eller de samhällssektorer som vi känner till och vill -- eller inte vill -- dra in i diskussionen. Vi bestämmer oss ju gärna en gång för alla för en linje, som passar de egna intressena och försvarar dem med alla medel. Positionerna låses till förfång för helhetssynen. Regionalpolitiken är just en sektor som skulle behöva talesmän från många grannsektorer, t.ex. från jordbruks-, social-, miljö-, energi-, finans-, skatte-, bidrags-, kommunikations och arbetsmarknadsområdet samt från det juridiska området. Detta har ju också märkts av de inlägg som hållits före mitt. Man kan då undra om t.ex. arbetsmarknadsutskottet har tagit någon som helst hänsyn till andra sektorer än den egna för att uttala sig om övergripande frågor när det så tvärsäkert i sitt yttrande till utrikesutskottets betänkande nr 19 skriver: ''Utskottet vill understryka att Sverige inte ens med ett mycket nära sammarbete med EG kommer att behöva uppge centrala värderingar.'' Jag undrar om inte de centrala värderingarna betytt något beträffande t.ex. jordbruksutskottet eller tilläggspropositionen, utformningen av jordbrukspolitiken och dess påverkan på bl.a. regionalpolitik och arbetslöshet. Har inte de centrala värderingarna alls vägts in, när den nya jordbrukspolitiken utformades? Den betyder mycket för regionalpolitiken, för arbetsmiljön och för arbetstillfällena. Jag är ledsen att jag själv inte hittade Stefan Edmans uttalande som Börje Hörnlund citerade. Det passar precis. Med utgångssynpunkt i jordbrukspolitik och tillväxtproposition vill jag sluta med att peka på den fantastiska möjlighet som vi har låtit gå förlorad i dag genom de beslut som har fattats. Vi kunde ju ha haft gratis kulturlandskapsvård, vi hade inte behövt betala något, om vi hade behållit litet av den gamla jordbrukspolitiken och förenat den med nytänkande. Vi hade sluppit importavgifter för biocider och handelsgödsel. Vi hade sluppit så mycket besvärligt avfall, särskilt kemiavfallet. Vi hade fått flera arbetstillfällen, en bättre fördelning av Sveriges befolkning. Vi hade haft en bättre arbetsmiljö med en bättre jordbrukspolitik och en bättre regionalpolitik. Vidare hade vi haft en högklassig jord i stället för dagens jord av tvivelaktig kvalitet, som är ett resultat av de odlingsmetoder som vi använder. Vi hade haft bättre luft och vatten. Bönderna hade haft en bättre hälsa. Framtiden hade inte varit så oviss. Människornas självtillit hade minskat sårbarheten. Vi hade kunna visat global solidaritet. Tycker någon av mina åhörare att han eller hon har hört större delen av vad jag nu har sagt har vederbörande i stort sett rätt. Jag har plockat mycket ur gamla texter. Men varför skulle jag inte upprepa vårt budskap i tidigare anföranden, när mycket ändå inte har förändrats till det bättre? Därmed slutar jag med att stödja samtliga miljöpartireservationer. Jag yrkar bifall till reservation 4, 23 och 24.